Herr talman! Om nu Lennart Pettersson kräver logik i debatten är det konstigt att han argumenterar som han gör. Han är inte ett dugg logisk. Han för en debatt som om ingenting hade hänt sedan 1979—1980. Vi däremot har konsekvent i alla energidebatter drivit dessa frågor — och ständigt i opposition mot och under motstånd från Lennart Pettersson och andra inom socialdemokratin. Jag tycker att det är vi som har varit logiska. Sedan har jag inte särskilt mycket till övers för den s.k. sakliga debatton som Lennart Pettersson berömmer sig av, när den är full av falskhet och felaktiga argument — t.ex. hur man skall kunna ersätta Barsebäck. Det blir alltså inte bättre av att man försöker låta väldigt diplomatisk när ihåligheten i argumentationen lyser igenom på det sätt som det gjorde i Lennart Pettersons argumentation här i kväll. Jag tycker inte heller att mitt anförande — det vill jag säga till Per-Richard Molén — har varit känslomässigt. Det har varit mycket sakligt. Jag har redovisat en hel del siffror, som ni inte gjorde något besvär av att försöka kommentera. Jag har sysslat länge med dessa frågor, och jag tror att jag kan en hel del om den svenska energipolitiken. Ingenting av det som Per-Richard Molén tog upp var ens ett försök till någon sakdebatt för att motbevisa de argument som jag här i kväll mycket kort men vid många andra tillfällen mycket ingående och utförligt redovisat. Beträffande internationella engagemang vill jag bara påpeka att vi har en reservation i ett av de aktuella betänkandena, där vi talar om internationella åtgärder för att komma till rätta med problemen. Det har vi haft uppe tidigare. Vi anser, och det har vi påpekat under åtskilliga debatter, att vi måste få ett internationellt samarbete på detta område. Vi har understött den här regeringen, och t.o.m. borgerliga regeringar, när det gällt sådana anspråk och ansträngningar. Så ert argument på den punkten faller på sin egen orimlighet. Det var inte någon särdeles bra saklig argumentation som Per-Richard Molén försökte med när han talade om kommunistiska bröder. Vi står för vår energipolitik. Vi driver den. Vi har framfört våra synpunkter många gånger. Jag har gjort det själv vid ett studiebesök i DDR i samband med att vi hade en stor energidebatt på gång. Vi hade mycket stora debatter med partirepresentanter där om just kärnkraften och kopplingen kärnkraft-kärnvapen. Så visst tar vi upp frågan. Men vi har framför allt att ta vårt ansvar här hemma i Sverige mot våra egna väljare och medborgare.

Herr talman! Jag har suttit och lyssnat på debatten och tyckte att det var en bra och saklig debatt ända tills Oswald Söderqvist kom upp i talarstolen. Det är tydligen fler som känner som jag. Jag betackar mig faktiskt för både råd och hot från kommunisterna om hur vi skall hantera den här frågan inom partiet. Anledningen till att jag begärde ordet var att jag blivit direkt tillfrågad hur jag som ordförande i Socialdemokratiska kvinnoförbundet tänker rösta i kväll och vad jag har för kommentarer till debatten mot bakgrund av att vi i sidoorganisationerna har gjort ett uttalande. Låt mig bara konstatera att de socialdemokratiska s.k. sidoorganisationerna, nämligen SSU, Unga örnar, De kristna socialdemokraterna och Socialdemokratiska kvinnoförbundet, redan för ett år sedan gjorde ett gemensamt miljömanifest, där självfallet också energifrågorna fanns med. Olyckan i Tjernobyl har på nytt aktualiserat frågorna kring kärnkraftsavveckling. Vi tyckte därför det var naturligt att lyfta fram några av de punkter som manifestet tog upp och att till regeringen framföra några önskemål som vi tyckte var särskilt angelägna. Vi har tagit fram fyra frågor som gäller hushållning med energi och alternativ energiteknik, avvecklingsplan, export av kärnteknologi och Barsebäck. Jag kände inte riktigt igen vårt uttalande när det kom ur Viola Claessons mun förut här. Hon talade om att vi sagt att vi vill ha en snabbare avveckling än vad regeringen har planerat och att vi har gjort Barsebäck till en symbolfråga. Det finns ingenting som jag är så misstänksam emot som att konstruera politiska symbolfrågor. Jag tycker att politiska beslut skall fattas gärna med känslor men på sakliga grunder och av konkreta skäl. Det är alltså inte en symbolfråga för oss, när vi säger att regeringen bör planera för att stänga Barsebäck, utan det är just därför att, som Lennart Pettersson sade, det inte går att stänga Barsebäck utan vidare. Det kommer att kräva en omställning av elförsörjningen, och det kommer att kosta. Kosta må det väl göra, men priset får inte bli andra allvarliga miljöskador i stället. Vi tycker det är bra att regeringen har sagt att man skall utreda konsekvenserna av en snabbavveckling av Barsebäck. Vad vi i sidoorganisationerna vill säga när vi önskar att regeringen också skall planera för hur man skall kunna stänga Barsebäck är, kan man säga, att vår ambitionsnivå ligger ett snäpp högre när det gäller framförhållning. Vi sade redan i vårt miljömanifest att det finns mycket, inte minst det geografiska läget, som talar för att när vi börjar avveckla skall vi ta Barsebäck först. Den debatt som vi har fått efter Tjernobyl pekar också i den riktningen. Ett viktigt förbehåll är dock: såvida inte den särskilda säkerhetsstudie som Energirådet skall göra säger att vi måste ta någon annan reaktor först. Eftersom vi således tycker att Barsebäck skall avvecklas först, tycker vi att regeringen omgående skall börja planera för detta. Och det är just vad vi har sagt i vårt uttalande. Vpk har ju tagit centern till bundsförvant i energipolitiken. Om jag uppfattade Viola Claesson rätt i inledningen av hennes anförande, drog hon ett mycket kategoriskt streck mellan helgon och bovar i energifrågan. När vi sedan lyssnade till Oswald Söderqvist fick vi ytterligare belägg för på vilken sida om strecket han står och vilka som hörde till cynikerna och dumskallarna. Jag vill bara påminna vpk om att centern, trots att den till skillnad från vpk har suttit i regeringsställning, inte har fört landet ett enda steg närmare avvecklingen. Frågan om hur vi som tillhör sidoorganisationerna skall rösta här i kväll är mycket enkel att besvara. Det finns inga reservationer som entydigt ger uttryck för vad vi har sagt i vårt uttalande. Och även om så vore, vill jag påminna om att det uttalande som vi har gjort är ställt till regeringen. Jag tror faktiskt att vi kan komma bra mycket längre genom att diskutera med en lyhörd och handlingskraftig socialdemokratisk regering än genom att sitta i riksdagen och rösta på centeroch vpk-motioner.

Herr talman! Om nu Maj-Lis Lööw känner sig hotad så får det stå för henne själv. Jag har inte hotat Maj-Lis Lööw. Jag har bara sagt ett varningens ord, och det är inget hot. Jag tror inte att det är bra om man går ut i ord och deklarationer i olika sammanhang och sedan gång på gång underlåter att följa dem i verklig handling. Men det är som sagt upp till Maj-Lis Lööw själv om hon vill uppfatta det som ett hot eller inte. Jag hoppas också att jag aldrig, trots min jämfört med Maj-Lis Lööw ganska höga ålder, kommer att bli så förstenad, som många andra i debatten i dag och för all del även i tidigare debatter varit — att jag inte skulle kunna låta det jag känner komma till uttryck i det jag säger. Jag tror inte att sakdebatten lider av att vi visar litet känslor i den här församlingen. Tvärtom tror jag att motsatsen är fallet. Om man bara går in för att tala politikerspråk, då kommer inte folket att lyssna med särskilt stort intresse. Och det är just vad som skett i många fall, och det tycker jag också hör till den här debatten. Beträffande den socialdemokratiska regeringen och dess energipolitik: Visst har ni ändrat er. Och jag har också sagt att ställningstagandet från SAP:s sidoorganisation var bra. Men jag vill också påminna Maj-Lis Lööw om att ni varit med om att dubblera den svenska kärnkraften med er linje ”avveckla med förnuft”. Vi hade förut sex relativt små reaktorer. Sedan fick vi sex nya med effekter som var dubbelt så stora. Det innebar att vi fick tre gånger så mycket kärnkraft som vi hade från början — genom er medverkan. Detta har försvårat den avveckling som nu alla är ense om — åtminstone i ord — skall genomföras. Det hör också till bilden, och det glömmer vi naturligtvis inte heller bort, vi som varit med i debatten och följt utvecklingen under alla de här åren.

Herr talman! Precis som Oswald Söderqvist, min partikamrat, hoppas jag att jag aldrig kommer att förstenas och bli så välpolerad att jag står här i kammaren och tycker att det är mitt uppträdande när jag försöker argumentera som skall avgöra hur andra skall ta ställning och vad jag själv skall tycka i olika frågor.

Och det går att visa i voteringen strax. Jag vet — genom att jag tillhört miljörörelsen i 15 år — att väldigt många kommer att se efter hur vi har voterat. Tänk er alltså för innan ni sviker så katastrofalt som ni verkar göra.
Herr talman! Jag vill bara på en enda punkt bemöta Maj-Lis Lööws inlägg. Jag förutsätter att det var en felsägning när hon påstår att centern ingenting gjort och ingenting betytt för avvecklingen av kärnkraften i Sverige. Jag förutsätter att det är ett allmänt känt faktum att centern har haft ett avgörande inflytande. Att vi inte nådde så långt som vi hade velat berodde inte på brist på god vilja utan på att vi inte hade egen majoritet.

Herr talman! Jag ber om ursäkt om jag varit alltför välpolerad. Jag är den första att erkänna att jag tycker att man skall ha känslor medi en politisk debatt, men jag menar att man måste se också till sakskälen. För att vi snart skall komma fram till voteringen, som alla väntar på nu, skall jag direkt gå in på det konstaterande jag gör i sakfrågan. Den reservation som Viola Claesson tydligen menar att jag skall rösta för kan jag i sak faktiskt inte stödja av den enkla anledningen att den omfattar både Barsebäck och Ringhals. Jag tyckte — och jag har också gett uttryck för det tidigare — att Birgitta Dahls beslut att reparera Ringhals var ett klokt beslut från säkerhetssynpunkt. Jag tror att det som har hänt och som har gett upphov till den här debatten stärker de allra flesta i uppfattningen att det var klokt att i första hand ta maximala säkerhetshänsyn när det gällde frågan om Ringhals.

Herr talman! Det suckas i kammaren, men må det suckas, för det är en mycket viktig fråga som vi skall fatta beslut om. Jag skall hjälpa Maj-Lis Lööw i hennes vånda. Jag är visserligen inte riktigt säker på att jag är rätt informerad om vilka formella vägar som finns, men om vi skulle kunna framställa ett yrkande där frågorna om Ringhals och Barsebäck skildes, kunde Maj-Lis Lööw få en ypperlig chans att visa om hon menat allvar när hon gått i spetsen för att stoppa Barsebäck. Om det inte finns några formella hinder för detta tror jag faktiskt, kära ledamöter, att det är viktigt att vi visar svenska folket att vi har en sådan möjlighet. Än en gång: Jag uppfattade det så att Maj-Lis Lööw hade lyssnat noga — hon påstod ju tidigare att hon gjort det — och att hon då hade försökt finna sakskäl som talade för att man skulle kunna stänga Barsebäck och Ringhals. Vi anser naturligtvis att det går att stänga dem. Vi har gång på gång här i talarstolen angett hur det skulle kunna gå till. Jag skall nämna ett skäl till att vi kan stänga de här kraftverken, innan jag avslutar debatten för min del. Sverige exporterar lika många TWh — och andra alternativ skulle kunna användas i de avkopplingsbara elpannor vi har — som Ringhals 2 och Barsebäck producerar. Därtill kommer alla exempel på åtgärder som andra ledamöter har redogjort för i debatten. Men det handlar inte längre om sakskälen. Det handlar om att våga gå emot partiledningen.

Fru talman! Riksdagen beslöt den 21 maj 1986 att i riksdagsordningen införa en ny föreskrift, enligt vilken det ankommer på riksdagen att företa val till svenska delegationen till EFTA:s parlamentarikerkommitté. Enligt förslag av konstitutionsutskottet bör delegationen bestå av fem ledamöter och fem suppleanter. Valberedningen har berett valen och enhälligt godkänt gemensamma listor, som jag ber att få överlämna till fru talmannen.

Fru talman! Det är inte särskilt ofta som oppositionspartier begär att de anslag som regeringen föreslår i budgetpropositionen bör tiodubblas. När vi gjorde det i vår partimotion om aids var det efter mycket noggrann prövning. Vi menade att regeringen mot bakgrund av vad som redan då var känt hade gjort en kraftig felbedömning av de resurser som behövs för att bekämpa det nya och ytterst hotfulla smittoämnet som kallas HTLV-III. Vi föreslog i vår motion ett brett handlingsprogram innefattande massiv information, forskning, psykosociala insatser, åtgärder på arbetsmiljöområdet och en översyn av vissa lagar. Med stor glädje kan vi nu konstatera att dessa tankegångar återfinns i regeringens andra förslag för året i aidsfrågan, ett förslag som också i stora drag överensstämmer med den beställning som en enhällig riksdag gjorde i mars. När vi väckte vår motion i januari fick vi höra att vi hade fått saken om bakfoten och att de pengar som hade anslagits var fullt tillräckliga. Men nu har alltså regeringen höjt sitt bud från 5 milj.kr. till 75 milj.kr. för nästa budgetår. Därtill föreslås ett anslag på 50 miljoner för kalenderåret 1987 till de särskilt drabbade storstadsområdena. I fråga om programmets inriktning och omfattning råder nu inte längre delade meningar, utan det viktiga är att åtgärderna kommer i gång så fort som möjligt. På denna punkt har regeringen ett stort ansvar, som jag innerligt hoppas att den kan bära. Vi talade i vår partimotion om behovet av ett nationellt högkvarter i kampen mot aids. Ett sådant militärt bildspråk kan låta en aning yvigt, men jag tror faktiskt att jämförelsen rymmer en del poänger. Det behövs en påtagligt rörlig krigföring för att bekämpa aidsfaran, och häri ligger också att vi oavbrutet måste ompröva vårt val av medel och metoder. Ett exempel på detta är frågan om anonymitet. I denna fråga har alla partier bytt ståndpunkt, även om detta har skett vid litet olika tidpunkter. Vi försvarade i januari tanken på anonymitet enbart vid provtagningen, och för detta uttalade sig också riksdagen i april i år. Nu menar vi emellertid att de erfarenheter som vunnits pekar på att möjligheten till anonymitetsskydd bör utvidgas ytterligare, så att det blir möjligt för den som så önskar att förbli anonym även efter det att ett prov visat sig vara positivt. Det lär inte bli särskilt många som utnyttjar den möjligheten. Bland landets infektionsläkare råder dock en mycket stor enighet kring uppfattningen att en sådan rättighet skulle vara värdefull och att den skulle leda till att fler låter testa sig. Den uppfattningen har vi tagit intryck av. Majoriteten i utskottet är orolig för att möjligheten till en fullständig anonymitet skulle kunna leda till att några HTLV-III-smittade inte får behandling enligt smittskyddslagens intentioner. Den risken finns självfallet. Vi menar emellertid att denna risk måste ställas mot det mångdubbelt större problemet att kanske 75 eller 80 26 av alla HTLV-III-smittade ännu är oupptäckta. Vad som är allra viktigast från smittskyddssynpunkt är att så många som möjligt av dem som misstänker att de har fått smittan genomgår testning. För att nå det målet gäller det framför allt att återupprätta ett starkt förtroende för att sjukvården tjänar den enskilde och inte är ett kontrollinstrument för samhället. Den sociala kontroll som behövs, framför allt i förhållande till injektionsmissbrukare, bör inte åstadkommas genom just patientjournallagen. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till reservationen och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! I fråga om aids är det två faror som måste bekämpas. Den ena är virussmittan, den andra är rädslan. Det finns, som alla vet, en risk att denna andra fiende, rädslan, kan försvåra kampen mot smittan. Det är mot den bakgrunden vi från vpk från början insisterat på anonymitet vid provtagning. Det är naturligt att vi funnit det tillfredsställande att socialutskottet och regeringen gått detta yrkande till mötes. Värdet härav reduceras dock av att anonymiteten bryts om testen ger positivt utslag. Vi hävdar att det hade haft ett psykologiskt värde om möjlighet till anonymitet även i den situationen hade fått kvarstå. En sådan möjlighet hade inte behövt komma i konflikt med smittskyddslagens avsikter. Lagen blir ju i realiteten inte aktuell om patienten håller kontakt med läkaren och följer råd och föreskrifter. Flertalet av dem vars test ger positivt utslag lär vara beredda att inte upprätthålla anonymiteten. Men just möjligheten till anonymitet kan ha en positiv verkan i det viktiga skede när initialkontakten skall tas med sjukvården. Även om nu denna mer vidsträckta anonymitet inte förverkligas, innebär det givetvis inte — det vill jag gärna understryka — att den vars test visar sig ge positivt utslag, på något sätt är utlämnad åt en sjukvård som sprider personuppgifterna till någon utanför en mycket snäv krets. Jag vill säga detta med tanke på de massmediarepresentanter som stigit upp tidigt och eventuellt bevakar denna debatt. Man får inte sprida den föreställningen att när det nu inte blir anonymitet vid ett positivt testresultat, innebär det en allvarlig fara för den personliga integriteten — det vore ett felaktigt intryck. Vi har en ganska sträng sjukvårdssekretess, och det är helt riktigt att vi har en sådan. Den gäller under alla omständigheter. Det finns ingen anledning att bygga på människors misstro därför att möjligheten till full anonymitet även vid ett positivt prov i det här sammanhanget inte förverkligas. Men, som sagt, en fördel hade varit att kunna hänvisa till en sådan möjlighet. Med detta yrkar jag bifall till reservationen. Sedan vill jag — på förekommen anledning - kommentera utskottets formuleringar i ett annat stycke. Det gäller s. 6 och avsnittet om vårdplatser för narkomaner. Utskottet behandlar där en socialdemokratisk motion. Utskottet gör gällande att antalet platser för tvångsvård av narkomaner måste utvidgas, vilket möjligen var en sann och riktig observation för ett tag sedan. Men sedan för man ett resonemang som jag finner en aning dunkelt. Man hävdar att det, som man säger, är ett realistiskt antagande att många narkomaner inte kommer att kunna motiveras för frivillig behandling och att det är ofrånkomligt att överväga en utvidgad användning av tvångsvård för denna grupp. Man hänvisar i det sammanhanget slutligen till att socialberedningen nu behandlar frågor om LVM-vård och annan vård av narkomaner. Det finns några som jag tycker mycket underliga inslag i denna skrivning, och jag vill med anledning av det ställa några frågor till utskottets talesman. För det första: Det finns nu i de tre storstäderna — om jag är riktigt underrättad — 33 vårdplatser för tvångsvård av narkomaner. Med tanke på den genomsnittliga normala tiden i tvångsvårdsfall möjliggör detta tvångsvård av ett antal personer som är flera gånger större än det antal LVM-fall som hittills varit aktuellt under ett år. Då blir min fråga, som jag riktar till Evert Svensson: Förutsätter utskottet att antalet tvångsvårdsfall fortsättningsvis skall flerdubblas? Är det ett slags premiss som man har? För det andra: Vad är skälet till att man i detta sammanhang blandar ihop LVM med smittskyddslagen? Man får väl ändå bestämma sig för vilka fall som skall bedömas efter vilket lagsystem. Om en människa på grund av sitt missbruk befinner sig i ett sådant hjälplöshetstillstånd eller en sådan fara att man måste tillgripa ett initialt tvång, då skall LVM tillämpas. LVM är en socialpolitisk lag, avsedd för de extrema nödsituationer då socialtjänstens frivillighetsprincip initialt inte kan tillämpas. Men om en människa är HTLV-III-smittad och i den egenskapen inte följer föreskrifter utan åsidosätter hänsyn till medmänniskor, då är det ett fall för smittskyddslagen. Och i så fall finns det ingen anledning att blanda in frågan om tvångsmedel enligt socialtjänstlagen. Man får litet grand det intrycket att utskottet tror att lagsystem kan användas korsvis och litet hur som helst oavsett sin karaktär och lagstiftarens avsikt med dem. Därför finns det skäl att notera att LVM inte är någon straffoch repressalielag och inte skall missbrukas som sådan. Smittskyddslagen föreskriver däremot repressalier i händelse av vissa slags beteenden. Med anledning av dessa luddigheter i utskottsskrivningen vill jag ställa också en tredje fråga: Finns det någon avsikt hos regeringen eller utskottsmajoriteten att använda de stämningar som dess värre har uppstått kring aidsfrågan som en sköld, bakom vilken en allmän återgång till vidgat socialt tvång skall kunna genomföras? Är det på det sättet, vill jag hänvisa till att soch vpk-ledamöterna i socialberedningen, liksom representanterna där för alla de tre stora löntagarorganisationerna, har avvisat sådana tankar. Det skulle inte skada utskottets socialdemokratiska ledamöter, om de erinrade sig detta när de dikterar sina utskottsbetänkanden.

Fru talman! Socialutskottets tidigare betänkande i år om aids, betänkande nr 15, och den av regeringen nu framlagda propositionen överensstämmer med varandra. Utskottets betänkande nr 15 behandlades i kammaren så sent som den 4 april. Debatten föregicks av en genomgripande diskussion i utskottet med anledning av många motionsyrkanden. På bara två punkter förelåg det skiljaktiga meningar och sedermera reservationer. Den ena gällde pengar, och de folkpartistiska motionärernas krav har i den nu aktuella propositionen blivit tillgodosett med över 100 96. Den andra gällde frågan om anonymitet för den som konstaterades vara HTLV-III-smittad och bar på infektion. Här ville vpk ha en utsträckt anonymitet, medan utskottets majoritet stannade för att den fullständiga anonymiteten skulle gälla bara vid test. Utskottsmajoriteten sade att smittskyddslagen skall gälla om personen i fråga visade sig vara smittad. Det betyder att den fullständiga anonymiteten faktiskt bryts. Här är vi, fru talman, inne på patientjournallagen. I denna lag talas det om värnet om patientens integritet och om att journalhandling skall förvaras så, att obehöriga inte får tillgång till den. I hälsooch sjukvårdslagen är man inne på samma tema. Smittskyddslagen är främst till för den sjuke, för att denne skall få vård och stöd. För att detta skall vara möjligt är det nödvändigt att man kan nå den som det är fråga om. Därför måste det i patientjournalen antecknas vem patienten är, och läkaren måste veta det. Vi måste utgå från att vederbörande läkare följer hälsooch sjukvårdslagens bestämmelser om varsamhet med uppgifter och gällande sekretessbestämmelser. Patienten är därmed skyddad. Vi får vidare utgå från att den smittade, den sjuke, samarbetar med läkaren och följer de föreskrifter och förhållningsregler om livsföring som ges. Detta är nödvändigt både för den smittade, den sjuke, och för omgivningen. Eftersom smittan är livshotande och sjukdomen, när den inträder, inte kan botas, måste allmänheten skyddas. Vi kan inte bortse från detta i vårt lagstiftningsarbete, och sjukvårdspersonalen kan inte bortse från det i handläggningen på våra sjukhus. Jag vill här gärna säga att jag är glad åt det som Jörn Svensson anförde på denna punkt, även om han vill utsträcka anonymiteten till en s.k. fullständig anonymitet. Det är i detta sammanhang viktigt att framhålla det som både Jörn Svensson och jag har försökt understryka, nämligen att sekretess faktiskt gäller. Jag vill också gärna göra några reflexioner kring de tre frågor som Jörn Svensson ställde med anledning av utskottsbetänkandet. Jag är inte säker på att jag kan lämna ett fullständigt svar, eftersom socialberedningen just nu arbetar med frågan om tvångsvård. För min egen del vill jag säga att jag är helt medveten om att det är en skillnad mellan de fall där LVM gäller, dvs. drogmissbrukare i en mycket svår situation, och aidssmittade. När det gäller aidssmittade som samtidigt är narkomaner, som det här är fråga om, måste vi ta hänsyn till att det handlar om en väldigt lång vårdtid. Det blir svårt att sammanföra bedömningarna så att en och samma lag skulle kunna tillämpas. LVM är ju en tvångslag. Det leder oss in på frågan: Vad gör man när det handlar om en aidssmittad som är avancerad narkoman, som inte i något avseende följer de föreskrifter som ges av läkaren och som därmed innebär en smittorisk för allmänheten? Hur sådana fall skall handläggas är, fru talman, en mycket svår fråga. Socialberedningen har den under behandling just nu, och vi är tillsagda att lägga fram ett betänkande under året. Det finns alltså anledning att återkomma. Jag har här bara velat understryka att jag håller med Jörn Svensson när det gäller den svårighet som finns i det här avseendet. Vidare är det fråga om de människor som blir smittade och som därmed — jag frestas uttrycka det så — känner sig ha en klocka för sina återstående dagar. De kan bli väldigt utsatta i samhället. Det fordras en enormt omfattande upplysningsverksamhet om just det förhållandet att smittan sprids bara på två vägar, nämligen genom sexuellt umgänge och genom blodkontakt, och att den icke sprids på några andra sätt.

Sammanfattningsvis vill jag säga, fru talman, att tester för att få reda på om en person är HTLV-III-smittad är anonyma. De kan, såvitt jag vet, företas på vilket sjukhus som helst. Visar det sig att vederbörande är smittad, inträder smittskyddslagen. Den föreskriver, liksom patienjournallagen och hälsooch sjukvårdslagen, betryggande sekretess. Därmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på vpkoch fp-reservationen.
Fru talman! Jag vill stryka ytterligare några streck under det som Evert Svensson sade om sekretessen i sjukvården. Vi har en god sekretess i sjukvården. Redan genom det beslut om utvidgad anonymitet som riksdagen fattade i april i år skapades garantier för att den som låter testa sig inte skall få sitt namn röjt. Vad vi har velat åstadkomma genom vår reservation är att ytterligare skingra den oro som ännu kan dröja kvar. Det skulle vara ett fullföljande av de strävanden som utskottet tidigare har varit enigt om. Men jag vill betona att vi inte har velat åstadkomma någon dramatisk förändring utan bara ett försök att ytterligare öka förtroendet för sjukvården. Den verkligt angelägna uppgiften är att få så många som möjligt att låta testa sig. Sedan vill jag peka på att det i debatten förekommit några mindre felaktigheter i historieskrivningen. Utskottet var faktiskt enigt när det i fjol våras behandlade den nya patientjournallagen. Då fanns det inte krav på anonymitet från något parti. Utskottet var också enigt i fråga om anonymiteten i mars i år. Inte heller då framfördes från någon sida krav på ytterligare anonymitet utöver anonymitet vid testning.

Fru talman! Jag skall kommentera det som Evert Svensson sade på följande sätt. Jag erkänner gärna att när jag försöker göra en nyanserad och kylig bedömning så är naturligtvis ingen av de vägar som står till buds helt okomplicerad. Jag är helt klar över att det finns komplikationer och problem, även om man skulle välja den utvidgade anonymiteten. Likaså är jag klar över att effekten av en sådan utvidgad anonymitet förmodligen är betydligt mer psykologisk än reell. Men vi rör oss ändå, har vi tyckt, med ganska mycket av psykologiska attityder som det gäller att i det här skedet av utvecklingen motarbeta. Det är där vi har menat att värdet av anonymiteten kan ligga. Evert Svensson åberopar till förmån för sin ståndpunkt ganska starkt allmänhetens skydd. Vi menar att också allmänhetens skydd i det här skedet bäst skulle främjas av att man undanröjer alla tänkbara psykologiska hinder för att få fram folk till tester. Det är ungefär så vi har resonerat, men jag erkänner att det finns en relevans också i det argument som Evert Svensson för fram. Slutligen kan man väl göra den avrundningen på en sådan här diskussion att det bästa vore om samhället och människorna kom dithän, att de kunde se HTLV-III-smitta och aids som vilken annan sjukdom som helst — inte med de specifika laddningar och den koppling till de specifika fördomar som dess värre fortfarande härskar. Det bästa vore att man kunde se detta som ett hälsooch sjukvårdsproblem, där det är samhällets och alla medborgares naturliga skyldighet att ställa upp solidariskt utan dessa speciella fördomar och kopplingar. En sådan öppenhet skulle naturligtvis ha onödiggjort varje anonymitetsdebatt, men vi är tyvärr, som alla vet, icke där ännu.

Fru talman! Vi måste räkna med att aids kommer att förbli en stor och svår fråga för oss politiker under åtskilliga år framöver, även om det nu finns vissa förhoppningar om att man inom läkemedelsforskningen kan nå framgångar. Hur utvecklingen blir kommer att bero på vilka beslut man fattar i andra länder, eller underlåter att fatta, men naturligtvis också på vad vi i Sverige kan åstadkomma. Som det sagts tidigare här i kammaren finns det en stor fördel att vinna om vi kan nå enighet i kampen mot aids och i strävandena att komma till rätta med sjukdomen. Den proposition som utskottet haft att ta ställning till innehåller många av de förslag som vi från centerpartiet väckte under allmänna motionstiden. De överensstämmer dessutom väl med de ställningstaganden som socialutskottet tidigare gjort. Det har därför varit naturligt för oss i centerpartiet att tillstyrka propositionen. Vi har väckt en motion i sammanhanget, där vi tar upp frågan om nordiskt samarbete på detta område. Ett samlat nordiskt agerande kan öka möjligheterna att nå goda resultat. Det kan t.ex. gälla forskningsinsatser och informationsinsatser. Utskottet har delat vår uppfattning härvidlag, och man har redovisat att det skett en hel del och att mer kommer att ske. Det sägs dessutom i betänkandet att man förutsätter att regeringen gör vad den finner möjligt för att intensifiera det nordiska samarbetet i kampen mot aids. Någon reservation från vår sida har vi därför inte ansett vara nödvändig. Så några ord om den reservation som finns fogad till betänkandet och som gäller anonymiteten för HTLV-III-smittade. Detta har ju redan diskuterats här, men jag kan ändå inte underlåta att redovisa några synpunkter som har varit avgörande för centerpartiets ställningstagande i detta sammanhang. Enligt vår uppfattning är det mycket olyckligt att denna fråga har dramatiserats bl.a. genom ett antal läkares uttalanden i massmedia. Och inte blir det bättre av att politiska partier genom sitt agerande söker ge sken av att en utvidgning av anonymiteten, som man föreslår i reservationen, skulle vara av helt avgörande betydelse för den enskilde. Bl. a. Jörn Svensson har här deklarerat att det inte är fråga om någon avgörande skillnad i detta sammanhang. Jag tycker att det var en bra deklaration från hans sida. I realiteten är nämligen skillnaden inte så stor. I dag är det ju möjligt att vara anonym vid aidstest. Det gäller ända till dess att resultatet visar sig vara positivt. Att anonymiteten då rent formellt bryts, beror på att det är viktigt att den smittade kan nås av stöd och vård. Men det beror naturligtvis också på att det finns ett starkt intresse av att skydda andra från att bli smittade. Det är ju ett högst primärt intresse, som ingen lär kunna bortse från. Nu menar reservanterna — och det är säkert riktigt — att tillgänglig statistik visar på en nedgång för homosexuella och bisexuella mäns nybesök när det gäller HTLV-III-test. På ett annat ställe säger man att erfarenheten visar att ytterst få vill vara anonyma även i fortsättningen, om det visar sig att de har en HTLV-III-infektion. Om det sista stämmer, borde problemet i själva verket inte vara så stort, om de här männen fått saklig information om vad som sker i samband med provtagning och vid en eventuell upptäckt av HTLV-III-smitta. Den erfarenhet som redovisas vid infektionskliniker o. d. visar att man tar ytterst stor hänsyn till den enskildes integritet. Men naturligtvis kan det uppstå konfliktsituationer. Intresset av att bevara anonymiteten står då mot intresset av att kunna spåra smittan och att kunna hejda denna. De här konfliktsituationerna skulle uppstå även om reservanternas förslag till lagändring förverkligades. Det förtjänar att understrykas. För vilken läkare kan ta på sitt ansvar att t.ex. inte åtgärda att hustrun till en bisexuell man blir informerad? Varken infektionsläkarna eller reservanterna har egentligen lyckats bevisa att det går att förena intresset av en fullständig anonymitet för den enskilde med intresset av att kunna spåra smittan och att hejda denna. Man måste räkna med att ett antal människor — låt vara att det rör sig om ett fåtal — inte kommer att vara villiga att följa de förhållningsregler som måste gälla för HTLV-III-smittade. I sådana fall måste samhället ha en möjlighet att ingripa. Det som nu är angeläget är inte — som jag ser saken — att ändra lagen utan det är att genom ett brett upplagt program för informationsinsatser sprida kunskap om att med nu gällande lagstiftning tas den allra största möjliga hänsyn till den enskilde i alla de sammanhang som kan bli aktuella med i samband HTLV-III-test. Jag skulle vilja avsluta anförandet med att säga att det framgår av debatten att vi i detta sammanhang är överens i rätt långa stycken. Vad som skiljer oss åt är huruvida vi vill eller inte vill ge samhället ett medel för att skydda ovetande människor som kan bli smittade i de fall smittbäraren inte är villig att medverka till de åtgärder som är nödvändiga i detta sammanhang.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

Fru talman! Jag skall koncentrera mitt inlägg på den reservation som avgivits till det här betänkandet. Innan en medicin godkänns i vårt land har det undersökts om medlet har en garanterat god effekt mot den sjukdom man vill behandla och om medlet är så pass ofarligt att det kan accepteras ur patientsäkerhetssynpunkt. När det gäller naturmedel krävs inte att det skall finnas någon påvisad medicinsk effekt. Däremot är det viktigt att preparatet är ofarligt. De dispensregler som föreslås i det här betänkandet innebär att naturmedel skall kunna injiceras på patienter i stor skala utan att preparatet har blivit föremål för socialstyrelsens prövning angående eventuell farlighet. I stället skall det vara regeringen som beviljar dispens för försöksverksamhet — regeringen som saknar den kompetens som krävs för att bedöma innehåll, tillverkningshygien och risker med preparatet. Det kan inte finnas någon rimlig anledning att ha lägre krav på skydd för patienten bara för att preparatet inte har någon påvisad effekt och klassas som naturmedel. Hittills har man inom sjukvården tvärtom accepterat risker med behandling bara om effekten av behandlingen bevisligen vida överstiger riskerna. Den principen borde få gälla också i fortsättningen. Vid injektion är risken större än när preparatet tillförs på annat sätt, och därvidlag utgör naturligtvis inte naturmedel något undantag. De framställs på ett sätt som inte garanterar att produkten blir steril. Infektioner är därför, inte oväntat, den biverkan som framför allt har rapporterats vid de försök med injektion av naturmedel som hittills förekommit på spridda håll i vårt land. Virus förstörs inte vid den tillverkningsteknik som används, och det kan innebära att mikroorganismer, t.ex. av den typ som ger aids eller blodcancer, skulle kunna klara sig. Andra risker är överkänslighetsreaktioner och toxiska skador. Bland den stora mängden naturmedel kan det finnas preparat som är värdefulla ur medicinsk synpunkt. Också från läkarhåll är man intresserad av att få fram nya värdefulla läkemedel. Det är därför viktigt att få ökad kunskap om naturmedlens fördelar och nackdelar. Om det skall vara något värde med försöksverksamhet skall den vila på en stabil vetenskaplig grund. Och det bör naturligtvis vara självklart att all planerad forskning och alla försök på människor bedöms av en forskningsetisk kommitté. En seriöst upplagd och genomförd försöksverksamhet hör inte hemma på ett regeringskansli. Den bör initieras av socialstyrelsen, som bl.a. har tillgång till all nödvändig expertis. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! Det är rimligt att patienter med svåra sjukdomar i terminalt stadium ges möjlighet att pröva medel som de hyser tilltro till — det ansåg riksdagen i början av 1980-talet. Patienter kan numera få injektionsbehandling med vissa naturmedel. Detta blev möjligt genom den nuvarande lagen om naturmedel för injektion som trädde i kraft den 1 juli 1981 och som på försök skulle gälla fram till halvårsskiftet 1986. Denna lag har alltså varit verksam under dessa år, och mot den finns inga invändningar. Det är helt riktigt att denna lag nu permanentas. Vad som förefaller märkligt är den utvidgning av lagen som nu föreslås. Detta vänder min medmotionär Rosa Östh och jag oss starkt emot. Beslut fattades i riksdagen den 18 december 1985 om att regeringen skulle få möjligheter att bevilja dispens för naturmedel för injektion. fr.o.m. den 8 februari har detta varit möjligt. I riksdagsbeslutet fanns ett krav på utvärdering av denna verksamhet innan den skulle permanentas eller förkastas. I den proposition som nu skall antas av riksdagen anges över huvud taget inte några skäl till att denna utvärdering uteblir och att man i stället snabbt beslutar om en permanentning av detta lagförslag. Inte heller har den injektionsverksamhet som vi beslutade om 1981 utvärderats. Man kan på goda grunder fråga sig vilken anledningen är till detta förslag om att så snabbt fatta ett nytt beslut. Ett rimligt krav på ett naturmedel för injektion bör vara att vissa säkerhetsaspekter uppfylls. Med den dispensmöjlighet som nu genomförs, kommer regeringen att kunna ge dispens för försöksverksamhet med injektionsmedel om vilka utskottet skriver att det ”finns betryggande utredning att de inte medför hälsorisker”. Men det är just det som saknas. Vilken kompetens har socialdepartement och regering för att handlägga dessa dispensansökningar? Eller saknar socialdepartementet förtroende för socialstyrelsens kompetens i dessa ärenden? I december 1985 fanns 524 naturmedel tillgängliga för försäljning. Av 766 godkända preparat har 242 dragits tillbaka av tillverkaren eller importören. Beträffande naturmedel för injektion har socialstyrelsen hittills erhållit nio ansökningar för godkännande. Av dessa ansökningar gäller sex preparat av Helixor och Iscador i tre ansökningar vardera, beroende på det varierande innehållet av mistelarter. En ansökan var i december bifallen och en är avslagen, nämligen avseende THX från Institutet för klinisk thymusforskning i Aneby. Orsaken till avslaget var förekomsten av bakterieväxt som visade att preparatet ej var sterilt. Denna prövning är speciell, då man inte prövar effekten av preparatet eller säkerheten utan bara kvaliteten. På grund av detta förfaringssätt finns Helixor med tre varianter av mistelextrakt, Iscador och Thymex-L, tillgängliga för injektion i enlighet med lagen. I kritiken av handläggningen av ansökningarna har det framförts att avgiften för prövning av dessa naturmedel har ansetts alltför hög. Detta skulle ha varit ett hinder för att anhålla om att preparaten prövas. Socialstyrelsen har emellertid ställt sig positiv till att diskutera kostnaderna, men har ännu inte erhållit begärt underlag. Det gäller bl.a. 1 200 naturmedel för injektioner som används inom den antroposofiska medicinen. Prövningarna sker redan i dag med en viss kostnadsreducering. Det borde vara självklart att läkemedel är oskadliga. Det innebär dock alltid ett risktagande att tillföra ett medel genom injektion. Det är därför nödvändigt att värdera vilka risker som är rimliga i förhållande till den avsedda användningen. I förarbetena till lagen om naturmedel för injektion finns redan anvisningar om en enklare toxikologisk granskning och en lägre tillverkningsstandard för naturmedel, därför att de gäller kortvarig användning vid allvarliga sjukdomar. För övrigt måste, enligt mitt sätt att se, all annan användning av naturmedel vara förknippad med krav på fullständig läkemedelskontroll för att värna patienternas säkerhet. Biverkningserfarenheter från Västtyskland och Schweiz, som framförs i debatten om naturmedels ofarlighet, är inte adekvata, då dessa länders biverkningsrapporteringar är mycket ofullständiga. Någon dokumentation av verkningarna i positiv riktning föreligger ej heller, då sådana forskningsrapporter ej finns. Det är att beklaga. Det finns alltså anledning att ta fram detta som ett bevis för den svaghet som detta regeringsförslag är byggt på. Ingen av komponenterna ofarlighet, som skulle vara visad i andra länder, och höga avgifter för prövning av preparaten föreligger alltså. Dessa komponenter utgör således inte något skäl för att ta detta steg in i en försöksverksamhet som vi inte vet speciellt mycket om. Det finns inte något skäl att permanenta denna verksamhet förrän vi fått resultaten av pågående verksamhet redovisade. Ansvarsförhållandet är heller inte klarlagt i det fall en patientskada skulle uppstå. Fru talman! Jag tycker att detta är starka skäl som talar för att reservationen skulle utgöra riksdagens hemställan till regeringen. Jag yrkar därför bifall till den reservation som är bifogad betänkandet.

Fru talman! I det betänkande vi nu behandlar föreslås att den s.k. injektionslagen permanentas, dvs. fortsätter att gälla efter den 1 juli i år. Utskottet är enigt om detta utom på en enda punkt. Till utskottets betänkande är fogat en reservation. I den yrkas avslag på den paragraf som ger regeringen möjlighet att i särskilt fall besluta om dispens från lagen för att göra en försöksverksamhet möjlig. Denna regel fogades till injektionslagen genom riksdagsbeslut så sent som i december 1985. Jag vill redan nu yrka bifall till socialutskottets betänkande i dess helhet och avslag på reservationen. Fru talman! En kort bakgrund. I fråga om naturmedel för injektion gäller sedan den 1 juli 1981 och till utgången av juni 1986 lagen med bestämmelser om vissa medel för injektion, härefter kallad injektionslagen. Lagen kom till främst av två skäl — dels för att av humanitära skäl ge de människor som så önskar tillgång till injektionsbehandling med naturmedel, dels för att förbättra samhällets insyn och kontroll, vilket skulle kunna ge större säkerhet för patienterna. Lagen innebär att kraven ställs högre på naturmedel för injektion än för övriga naturmedel, och det är helt naturligt, men de behöver inte fylla alla de krav som uppställs i läkemedelsförordningen. Det som krävs är att socialstyrelsen meddelar tillstånd med anledning av anmälan. Beslut om injektion av naturmedel får endast fattas av läkare. Behandling av barn under 15 år får ske endast efter tillstånd av socialstyrelsen i varje enskilt fall. Biverkningar skall rapporteras till socialstyrelsen. Preparaten får distribueras endast genom Apoteksbolaget. Priset måste vara skäligt. Tre villkor måste vara uppfyllda för att socialstyrelsen skall meddela tillstånd, nämligen att —- socialstyrelsen skall ha funnit att medlet enligt betryggande erfarenhet vid normalt bruk inte medför hälsorisker, = genom inspektion hos tillverkare eller på annat sätt skall socialstyrelsen ha funnit att tillverkningen sker under godtagbara förhållanden, På tillverkningen ställs särskilda krav. Ett minimikrav är att den skall ske under aseptiska former och under överinseende av läkare eller farmaceut. Preparaten förses med uppgift om tillverkningsdatum, satsmärkning, förvaringsföreskrifter och uppgift om sista förbrukningsdag. Fru talman! Den av regeringen tillsatta alternativmedicinkommittén hade som uppgift att med förtur utvärdera injektionslagen och föreslog i ett enigt betänkande i höstas att injektionslagen skulle fortsätta att gälla. Utvärderingen hade visat att injektion av naturmedel har haft relativt ringa omfattning. De rapporterade biverkningarna är få och betraktas som harmlösa. Kommittén konstaterade också att injektionslagens humanitära syfte inte kunnat förverkligas fullt ut. Detsamma gäller om ökad insyn från samhällets sida. Forskning och utvärdering på det alternativmedicinska området är angeläget, men det har varit mycket svårt att få till stånd en sådan försöksverksamhet. Alternativmedicinkommittén ser det som en av sina viktigaste uppgifter, och det är helt enligt direktiven, att stimulera den typen av insatser. Kommittén föreslog därför en dispensregel i syfte att göra det möjligt att få till stånd försöksverksamhet. Mot bakgrund av detta och att antroposoferna i höstas räknade med att öppna ett sjukhus i Järna, där försöksverksamhet kunde bedrivas, lade regeringen i höstas en proposition med förslag om en sådan dispensrätt för regeringen. Vid det tillfället var också en reservation fogad till betänkandet, och jag kunde nöja mig med att hänvisa till den debatt som fördes då. Fru talman! Eftersom det uttryckts farhågor för patienternas säkerhet vill jag upprepa att utskottet i december betonade att dispens bör ges endast för sådana medel, om vilka det finns betryggande utredning om att de inte medför hälsorisker. Vidare framhöll utskottet att tillverkaren eller importören för att dispens skall ges bör visa att medlet erfarenhetsmässigt vid normalt bruk inte medför hälsorisker. Utskottet poängterade att det är fråga om en försöksverksamhet som skall pågå i högst fem år och som skall utvärderas — det är alltså försöksverksamheten och inte dispensregeln som skall utvärderas — och att alternativmedicinkommittén och socialstyrelsen skall beredas tillfälle att yttra sig över dispensansökningarna. Utskottet har nu gjort samma bedömning som i december förra året, och jag vill betona att utgångspunkten har varit att den enskilde så långt möjligt skall få frihet att välja den behandlingsform och metod som den enskilde efterfrågar samtidigt som den vårdsökandes behov och säkerhet skall tillgodses. Det är alltså inte fråga om att släppa loss okontrollerade icke-sterila preparat, som det heter i motionen av Karin Israelsson. I dispensbeslutet får regeringen enligt förslaget i propositionen ställa villkor. Om dessa åsidosätts eller om försöksverksamheten bedrivs på olämpligt sätt får dispensbeslutet återkallas. Jag vill också betona att dispensen är avsedd att ges till legitimerade läkare. Slutligen har socialministern själv uttalat att dispensregeln skall användas restriktivt.

Fru talman! Ingrid Andersson säger som talesman för utskottet att dispensregeln har tillkommit för att underlätta och att man sedan skall utvärdera försöksverksamheten. Man kan då fråga: Vad har skett under de år som injektionslagen varit i kraft? Vilken dokumentation har förts fram för att visa att det är nödvändigt att nu gå vidare med dispensregeln? Vad är det som säger att socialstyrelsens prövning inte är nödvändig — det är ju nu regeringen som skall ge dispensen efter att bara ha hört socialstyrelsen. Varför skall man gå genvägen över regeringen när vi i dag har ett fungerande system, där socialstyrelsen har alla möjligheter att prova ett läkemedel? Jag kan inte förstå anledningen till att man just nu vill hoppa över det ledet, eftersom det inte finns någon som helst dokumentation presenterad i propositionen eller i utskottsbetänkandet som visar att detta är nödvändigt. Vad är skälet till detta? Det är viktigt att vi har en god forskning och att det görs en utvärdering av preparaten; det finns mycket gott att hämta i de här medlen, men det bör ställas samma krav på dem som på andra läkemedel. Jag vänder mig emot att man inte vill göra det. Dispensregeln gäller alltså för läkemedel vilkas verkan dokumenterats på ett sådant sätt att vi inte med säkerhet kan påstå att dokumentationen är riktig; den dokumentationen uppfyller inte de krav som vi i Sverige ställer på läkemedelsdokumentation i övrigt. Vi har inte heller biverkningsrapporteringar från de länder där preparaten används-— Västtyskland och Schweiz — som uppfyller de krav som vi ställer på svenska läkemedel. Det finns många exempel på att läkemedel som är totalförbjudna i Sverige försäljs fritt i Västtyskland och Schweiz, eftersom synen på ofarlighet där är en helt annan. Men här skall vi då godta deras dokumentation, som är mycket svag, för att preparaten kan användas. Jag tycker det är en svaghet. Jag tycker det är synd om vi förstör möjligheten att använda de här preparaten på ett riktigt sätt genom att gå en sådan här genväg. Jag förstår inte anledningen till att vi måste utnyttja den, eftersom vi har en injektionslag, som är fullt användbar och som innebär att socialstyrelsen med en kostnadsnedsättning prövar preparaten. Det finns, såvitt jag kan se, inte anledning att använda en dispensmöjlighet för att släppa loss flera preparat.
Fru talman! Att frågan är kontroversiell har varit av betydelse vid tillkomsten av dispensregeln. Det finns stora motsättningar när det gäller naturmedel, inte minst läkare emellan. Det har visat sig att patientens intresse har kommit i kläm. Vi anser att man kanske bör lägga större vikt vid människors egna upplevelser, när de menar att de blir hjälpta av naturmedel. Människor som hamnar i en svår situation och vill ha en behandling som de tror på skall inte behöva söka sig utomlands — kanske i konflikt med den i Sverige behandlande läkaren — när det finns läkare i vårt land som kan och vill hjälpa. Det är denna humanitära syn som vi har haft. Dispensregeln bör finnas, eftersom den möjliggör den försöksverksamhet som faktiskt inte har kunnat komma till stånd under de år som injektionslagen har gällt. Vi verkade ju vara överens om att det är viktigt med en sådan försöksverksamhet. Jag tror att försöksverksamheten kan ge en ökad förståelse, kunskap och erfarenhet som kan vara till nytta för patientens vård. Det är endast på det sättet som vi kan bevaka att säkerhetsföreskrifterna efterlevs. Är reglerna för tillstånd alltför hårda, utbreder sig ju en verksamhet som vi inte har någon som helst kontroll över. Regeringen kan faktiskt ge dispens från kravet på att socialstyrelsen skall ha hunnit slutföra sin prövning beträffande preparatets oskadlighet. Det är ju egentligen det som dispensen gäller. I detta arbete kommer man att kunna förlita sig på erfarenheter från 60 års användning av naturmedel, bl.a. i Tyskland. Steriltest kommer att utföras på de preparat som är aktuella för dispens. När det gäller försöksverksamhet och forskning vet vi att departementet arbetar för att en medicinsk institution skall vara inkopplad och att projektet skall prövas av en etisk kommitté. Om man läser propositionen, finner man att dispensen är förenad med väldigt många säkerhetsföreskrifter.
Fru talman! Frågan om användning av naturmedel har varit och är väl också fortfarande naturligtvis mycket kontroversiell. Vi har rätt många läkare i Sverige - utöver de som tjänstgör vid Vidarkliniken — som använder och rekommenderar injektioner av de naturmedel som i dag är godkända. I de biverkningsrapporter som har kommit in från dessa läkare redovisas också att biverkningar har förekommit. Men från de fem läkare som använder dessa preparat i störst utsträckning har det inte kommit någon enda rapport, som visar på att det över huvud taget skulle finnas någon typ av biverkning. Enligt dessa läkare förekommer alltså inte ens de enklare biverkningar — lokala reaktioner, feber, etc. — som det föreligger rapporteringsskyldighet om. Det tyder på att man inte från båda sidor ställer upp och visar vad man egentligen erfar av användningen av dessa preparat. Det är viktigt att man arbetar bort de motsättningar som finns hos båda sidor och att socialstyrelsen också är öppen i sin attityd till dessa preparat. Jag vill påstå att socialstyrelsen även har visat en sådan öppenhet. Det framgår av det sätt på vilket man har tagit sig an denna fråga. Socialstyrelsen har godkänt preparat på ett sätt som avviker från dess normala metoder när det gäller prövning av läkemedel. Att godkänna naturmedel har säkert stått i strid mot samvetet hos många av dem som annars är mycket stränga när det gäller kraven på ett läkemedels ofarlighet. Humanitära skäl är naturligtvis en viktig aspekt — också när det gäller att inte skada en patient. I dessa naturmedel finns — som Ingrid Ronne Björkqvist här framhöll — komponenter som kan bära på virussmitta eller innehålla äggviteämnen som ger allergiska reaktioner. Det kan innebära att både den som ger injektionen och den som får den kan råka i bekymmer, eftersom vi inte har någon ansvarslag som kan skydda patienterna. Hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd har ju i sitt remissyttrande avgivit det utlåtandet att det skulle innebära att man fäller en läkare, om något sådant skulle ske, även om injektionen har gjorts på patientens inrådan. Det är också en svaghet.
Fru talman! Vi verkar vara överens om den humanitära synen på verksamheten. Jag vill bara säga några ord med anledning av det Karin Israelsson sade angående preparatens farlighet och faran för smitta. Enligt medicinsk expertis smittar de aktuella virussjukdomarna framför allt genom överföring av mänskligt material. Blod och blodprodukter kan t.ex. innebära smittproblem. Naturmedlen tillverkas i första hand av mineraler eller växter och i mindre utsträckning av material från djur. Om det ändå skulle aktualiseras preparat där den verksamma beståndsdelen är av humant ursprung, kommer de enligt läkemedelsförordningens definitioner över huvud taget inte att kunna klassificeras som naturmedel, utan då underställs de den hårda prövning som alla läkemedel är utsatta för. De risker som man tar genom en försöksverksamhet med de naturmedel som det finns lång erfarenhet av utomlands och som patienterna också efterfrågar tycker jag skall jämföras med alla de risker som finns med läkemedel och med sjukvården över huvud taget. Den här verksamheten kommer att följas mycket noga. Eftersom frågan är kontroversiell, kommer den säkert att bevakas extra noga. Om några oförutsedda faror kommer fram, tror jag att vi har möjlighet att ta itu med dem omedelbart.

Fru talman! Ingrid Andersson har gått igenom hela den kontrollapparat som omgärdar naturmedlen, och jag behöver inte upprepa vad hon har sagt. Orsaken till att det växer fram alternativ till skolmedicinen är ju att människor upplever att de blir hjälpta, även om effektiviteten inte är vetenskapligt säkrad enligt de medicinska kriterier som vi arbetar efter. Sverige har tidigare intagit en mycket restriktiv hållning, med följd att svårt sjuka patienter, ibland döende, har tvingats resa utomlands för att få tillgång till alternativ som har varit deras sista hopp. Eller också har man importerat på egen hand och tubbat anhöriga eller vänner att injicera eller kanske t.o.m. gjort det själv. Då är det enligt folkpartiets uppfattning bättre att alternativen får användas även i Sverige med lagens instämmande och undert.ex. sterilkontroll av socialstyrelsen. Det är en uppgift som socialstyrelsen tar på mycket stort allvar, eftersom Vidarkliniken fortfarande inte fått ett enda svar beträffande de 50 preparat som man ansökte om efter det att vi diskuterade den här frågan tidigt i våras. När motståndarna menar att det inte är vetenskap och beprövad erfarenhet bakom användandet av alternativen, vill jag säga att mycket av det vi i dag gör i skolmedicinen inte var vetenskaplig och beprövad erfarenhet när det en gång introducerades. För att alternativen skall uppfylla de kraven måste vi faktiskt tillåta att de börjar användas. Ett exempel, som inte är direkt jämförbart men som i alla fall är litet åt samma håll, är hur utvecklingen har gestaltats sig för kiropraktorer. När jag genomgick utbildning i slutet av 1950-talet, var kotknackare någonting som det var fullkomligt omöjligt att nämna inom medicinen. I dag samarbetar många ortopeder med utbildade kiropraktorer eller är själva utbildade både som ortopeder och kiropraktorer. Ändå har motståndet en gång varit lika massivt. Exemplet är inte exakt som jag sade, men jag vill visa på hur en utveckling av ett alternativ kan gå till. Fru talman! Med det anförda har jag velat markera folkpartiets instämmande i utskottsmajoritetens skrivning.

Fru talman! I mitt inlägg skall jag koncentrera mig på reservation 1, som jag yrkar bifall till. Den gäller kravet på signering av journalanteckningar. Jag skall också helt kort beröra motion 448, som handlar om skriftlig levnadsskildring för vissa långvarigt sjuka på vårdinrättningar. Det är värdefullt att journalanteckningar läses igenom och signeras, men inte så värdefullt att detta bör få ske till vilket pris som helst. En enig patientjournalutredning valde att inte föreslå krav på signering. Av regeringens proposition framgår att inte heller regeringen anser att man skall fatta beslut om ett sådant krav. På förslag av socialutskottet beslutade dock riksdagen att krav på signering av alla journalanteckningar skulle införas i den nya patientjournallagen. I efterhand har det bekräftats att utskott och riksdag inte förutsåg effekten av beslutet i hela dess vidd. Vii riksdagen bör då inte vara sämre än att vi kan ompröva tidigare beslut. Huvudändamålet med journallagen är att tillgodose en god och säker vård för patienten. Felskrivningar och missförstånd kan bli ödesdigra, och därför beslutade riksdagen att alla journalanteckningar skall signeras. Ännu mer ödesdigert kan det dock bli om ingen journal finns till hands eller om sjukvårdsköerna ökar. Det har visat sig att detta på många håll blev följden av den nya journallagen. Det var denna effekt som utredningen och regeringen hade förutsett. Jag skall inskränka mig till ett litet räkneexempel från ortopeden i Helsingborg, där man har 24 000 besök på mottagningen per år. Om man beräknar en minut för genomläsning och signering, innebär det 400 arbetstimmar per år, motsvarande 1 600 patientbesök på en klinik som redan har åtta månaders väntan för oprioriterade patienter. I det läget kan man fråga sig om inte tusentals patienter utestängda från vård utgör en större medicinsk risk än osignerade journaler. Från många håll har det omvittnats att signeringskravet medfört att journaler inte funnits tillgängliga när man behövt dem för att bedöma patienter. Det är mycket som pekar på att den lag som skulle ge en god och säker vård i vissa lägen kan innebära ett hot för patienten. Vid genomgång av ärenden anmälda till socialstyrelsens ansvarsnämnd från början av 1970-talet och framåt har man inte hittat ett enda fall där signeringskrav hade kunnat hindra misstag. Signeringskravet skulle enligt lagen inte gälla vid ”synnerliga hinder”. I debatten har man framfört att det undantaget skulle kunna få vida gränser och att man på det sättet skulle kunna undvika olägenheterna med signeringstvånget. Enligt socialstyrelsens tillämpningsföreskrifter bör synnerligt hinder innebära mycket speciella situationer, där det är omöjligt eller förenat med stora praktiska svårigheter att få signeringen utförd inom rimlig tid. I vanliga fall brukar detta innebära att vederbörande läkare har flyttat utomlands eller t.ex. avlidit. Det måste vara riktigare att ompröva formuleringen i lagtexten än att utgå i från att det sunda förnuftet får råda oberoende av vad som står i lagen. Det skulle innebära att en stor del av läkarna blir lagbrytare. Det är nämligen inte s.k. mycket speciella situationer utan helt vardagliga situationer, som kritikerna beskrivit när de påtalat att lagen kan bli ett hot för patientsäkerheten. I reservation 1 är skrivningen så pass mjuk att riksdagens majoritet bör kunna ställa sig bakom den, dvs. att besluta att konsekvenserna av patientjournallagen skall följas upp och att dispens från signeringsskyldighet bör övervägas i avvaktan på uppföljningen. Motion 448 handlar om det värdefulla i en skriftlig levnadsbeskrivning som ett hjälpmedel för att ge långvarigt sjuka och senildementa patienter en egen identitet. Jag noterar med tillfredsställelse att utskottet är positivt till denna typ av dokumentation när den är rätt utformad och rätt använd. Det råder dock tveksamhet ute på fältet om hur man skall hantera denna typ av dokument. Jag tror fortfarande att det är befogat att riksdagen hos regeringen anhåller om åtgärder så att författningsmässig tveksamhet kan undanröjas.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

Fru talman! Under våren 1985 antog riksdagen patientjournallagen, vilken innehåller bestämmelser om patientjournaler inom hälsooch sjukvården. Där finns angivet hur journalerna skall vara utformade, vad de skall innehålla, hur de skall hanteras, m.m. I 3 § fjärde stycket står inskrivet att journalanteckning skall signeras av den som svarar för uppgiften om inte synnerligt hinder möter. Den här nämnda paragrafen fanns inte med i den proposition som låg till grund för riksdagens beslut. Anledningen till detta angavs vara att man av bl.a. praktiska och ekonomiska skäl inte ansåg det vara möjligt att föreskriva en sådan här obligatorisk skyldighet. Socialutskottet ansåg emellertid att tillägget borde göras av hänsyn till patienternas rättssäkerhet. Från centerpartiet anslöt vi oss till det förslaget, eftersom argumenten för det verkade övertygande. I det betänkande som nu behandlas har vi en reservation. Det betyder inte att vi har ändrat oss beträffande patientens rätt till en så stor säkerhet som möjligt, men vi anser inte att säkerhetskravet tillgodoses med den lag som nu gäller. Det har gjorts så många allvarliga erinringar mot signeringstvånget att vi menar att frågan nu måste omprövas. Det är på de stora sjukhusen, där patientomsättningen och personalomsättningen är stor, som svårigheterna uppkommer. En invändning som har kommit från läkarna, men kanske framför allt från sjukvårdshuvudmännen, gäller tidsåtgången. Varje anteckning till en journal, om den härrör sig från ett mottagningsbesök, telefonsamtal eller brev, måste genomläsas och signeras. Det tar naturligtvis tid. Man menar att den tiden måste tas från kontakttiden med patienterna. Men detta är ändå inte den allvarligaste invändningen, som jag ser saken. Det är i stället vad som anförs beträffande journaltillgängligheten. Tidigare gällde att journalen, så snart den var färdigskriven, gick till arkivet för insortering. Nu måste journalen bäras till någon plats, läkarens tjänsterum eller annan anvisad plats, för genomläsning och signering. Journalen kan, beroende på läkarens tjänstgöringsförhållanden, bli liggande i flera dagar. Detta betyder att ett mycket större antal journaler än vad som tidigare var fallet, kommer att vara på drift. Om en patient, vars journal på detta sätt inte finns lätt åtkomlig i arkivet, söker för någon akut åkomma, kan denna svårighet att ta fram journalen få allvarliga följder för den sjuke. Om det inte är möjligt att komma till rätta med denna fråga, kan ju följden faktiskt bli att patientsäkerheten försämras genom signeringstvånget i stället för att förbättras. Av de anledningar som jag här har nämnt har vi föreslagit att konsekvenserna av patientjournallagen på den här punkten måste följas upp. Vi anser det lämpligt att socialstyrelsen får denna uppgift. Vi menar också att det bör övervägas om en möjlighet till dispens från signeringstvånget kan införas i avvaktan på att uppföljningen blir klar. Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Jag vill med några ord beröra en motion av Ingrid Hasselström Nyvall från folkpartiet och Agne Hansson från centerpartiet, i vilken hemställs att patientjournaler skall bevaras i tio år. I lagen föreskrivs att en journalhand ling skall bevaras i minst tre år. Som motionärerna emellertid har framhållit kan detta vara en alltför kort bevarandetid från flera synpunkter, t.ex. beträffande krav på skadestånd och ansvar, för forskningsändamål och liknande. Jag ber att få yrka bifall också till reservation nr 2.

Fru talman! I betänkande 26 från socialutskottet behandlas fyra motioner som rör olika frågor om dokumentation av personuppgifter inom hälsooch sjukvården. Med anledning av en av motionerna föreslår utskottet att riksdagen gör ett tillkännagivande. Det gäller motion 1985/86:S0413, som tar upp frågan om att barns vårdnadshavare skall få avgöra vem som skall registreras som sökperson på det patientkort som barnet får från sjukvårdshuvudmannen. I dag kan det faktiskt inträffa att en kvinna som är vårdnadshavare för sina barn inte blir underrättad om sådant som rör barnen. Detta kan t.ex. bero på att hon har gift sig med en man, som inte är far till barnen men som ändå registreras som sökperson. Vi tycker att detta förhållande inte är tillfredsställande. Vi föreslår därför att regeringen i lämpligt sammanhang fäster sjukvårdshuvudmännens uppmärksamhet på denna fråga. Jag vill också säga några ord om de reservationer som finns fogade till betänkandet. I reservation nr 1 tas frågan om den nya patientjournallagen och signeringstvånget upp. Med anledning härav vill jag först och främst erinra om att då detta tvång infördes i lagen skedde det därför att riksdagen ville garantera att patientens intressen i detta sammanhang verkligen togs till vara. Utskottet säger också att den som låter föra in en uppgift i en journalhandling faktiskt ansvarar i juridisk mening för att uppgiften är riktig — oavsett om signering skett eller inte. Att man i samband med att man kontrollerar att uppgiften är riktig också bekräftar detta genom en signering menar vi från utskottets sida egentligen inte vara ett merarbete. Kontrollen måste ju ändå göras, och det tar i så fall tid att göra den — inte att sätta en liten kråka i kanten. Det finns en oro, och det är den som ligger bakom reservanternas resonemang. Det gäller uppgifterna om att allt fler journaler skulle befinna sig på cirkulation och inte snabbt kunna återfinnas. Det är en oro som vi delar iutskottet. Det är naturligtvis inte tillfredsställande att det är på detta sätt. Vi har som bekant inhämtat uppgifter från socialstyrelsen vid en hearing i utskottet om de här frågorna. Vad som skiljer oss åt är att majoriteten menar att den här typen av missförhållanden måste angripas på ett annat sätt än genom att lätta kravet på att kontrollera journalerna. Vi menar att det är sjukvårdshuvudmännens uppgift att skyndsamt se till journalrutinerna förbättras så att den här typen av missförhållanden elimineras. I reservation 2 krävs en ändring av patientjournallagen så att kravet på ett rationellt bevarande utsträcks från tre till tio år. Orsaken anges vara att ett förlängt bevarande behövs i fråga om ansvar och skadestånd samt ur forskningssynpunkt. Till detta vill jag säga att treårsgränsen är en minimigräns och att regeringen också, så sent som för drygt en månad sedan, har utfärdat en förordning om förlängd bevarandetid för vissa journalhandlingar. Enligt förordningen skall just handlingar som gäller tillsyn, ansvar, skadestånd eller ersättning samt handlingar av betydelse för forskningen och dessutom vissa journalhandlingar inom tandvården bevaras i minst tio år. Med detta menar vi att reservanternas krav tillgodoses, utan att vi får de olägenheter som ett generellt bevarande i tio år skulle föra med sig. Fru talman! Mot bakgrund av vad jag anfört yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på de båda reservationerna.
Fru talman! Yvonne Sandberg-Fries säger att avsikten med signeringstvånget är att garantera att patienternas intresse av god säkerhet tas till vara. Även vi menar att det finns ett intresse att garantera säkerheten. Men i dag kan vi dess värre inte bara hysa oro utan också konstatera att den ordning som gäller inte fungerar. Vi måste hitta ett bättre system så att vi kan uppfylla det mål vi ursprungligen var överens om. Utskottsmajoriteten menar att detta blir en fråga för sjukvårdshuvudmännen att klara ut. Jag tycker inte att man kan säga att det är särskilt ansvarsfullt av riksdagen att skjuta ifrån sig frågan på det sättet. Jag undrar också om det är riktigt lagenligt att skjuta över den på sjukvårdshuvudmännen. Rent lagtekniskt är det överläkaren som har ansvaret för förandet av journaler och vad som hänger samman därmed. Jag ifrågasätter om utskottsmajoriteten har tänkt sig in i hur det hela fungerar i praktiken. Poängen är att man skall kontrollera att det som är nedskrivet i journalerna överenstämmer med vad som ursprungligen är intalat på ett band, vanligtvis av den behandlande läkaren. Men på stora sjukhus kan den behandlande läkaren under mellantiden — från det att han undersökt patienten och till dess att han skall kontrollera journalen — ha haft ett mycket stort antal fall, och att då vid tidpunkten för signeringen exakt komma ihåg vad han eller hon sagt eller föreslagit patienten är tämligen omöjligt. Man kan alltså ifrågasätta vikten av denna kontrollmöjlighet. En annan möjlighet skulle vara att helt enkelt kontrollera att det som är nedskrivet överensstämmer med vad som är intalat på bandet. Men den kontrollen behöver inte nödvändigtvis ligga på den behandlande läkaren, utan den kunde t.ex. ligga på en läkarsekreterare. Jag tror att kontrollen därigenom skulle bli säkrare. Jag kan inte påstå att det sättet vore det bästa, men det visar att det finns andra möjligheter att komma fram i det här sammanhanget, och det understryker vikten av att överväga om det tidigare beslutet verkligen var det bästa.
Fru talman! Vi vill få till stånd ett bättre system, säger Rosa Östh. Skillnaden mellan oss är att vi från utskottsmajoriteten menar att man kan åstadkomma förbättringar i hanteringen av journaler utan att behöva förändra lagstiftningen. Det innebär inte att vår ambitionsnivå skulle vara lägre än Rosa Ösths. Vi har tvärtom minst samma intresse som reservanterna av att få ett system som fungerar till patienternas bästa. Det är snarare metoderna som denna diskussion gäller. Det handlar alltså inte om att vi skjuter frågan ifrån oss, som Rosa Östh påstod. Det var litet grovt uttryckt av henne. När det gäller de exempel som Rosa Östh gav vill jag bara erinra om att vi i utskottsmajoriteten inte ställer oss helt utanför alla rimliga resonemang, som har saklig grund och som rör praktiska problem som måste lösas. Det gör vi inte nu, och det har vi inte heller gjort vid tidigare riksdagsbehandlingar. Vi påpekar ju i utskottsbetänkandet att man bör kunna hitta andra rutiner för att kontrollera och bekräfta det som finns infört i journalerna. T.ex. bör någon som inte är läkare men som har den medicinska kompetensen kunna anlitas i dessa sammanhang. Det handlar enligt vår mening om hur man på bästa sätt organiserar verksamheten. Vi är övertygade om att problemen går att lösa, om viljan finns.
Fru talman! Jag tror i och för sig inte att utskottsmajoritetens ambitionsnivå är lägre än reservanternas, men jag tror att utskottsmajoriteten är en aning mer verklighetsfrämmande än vad vi reservanter är i detta fall. Efter vad jag förstår instämmer nu Yvonne Sandberg-Fries med mig om att man borde kunna hitta bättre rutiner. Men det är inte möjligt att hitta de bästa rutinerna så länge som signeringstvånget behålls. Det är det som är helt avgörande. Vi kan konstatera att utskottet i betänkande nr 26 svävar en smula på målet. Utskottsmajoriteten har numera delat upp frågan i kontroll å ena sidan och signering å andra sidan. Jag kan föreställa mig att denna skrivning kan få åtskilliga initierade att något höja ögonbrynen, men det är inte det viktigaste. Jag vidhåller att det borde ha funnits en möjlighet för utskottsmajoriteten att i detta fall biträda motionärerna, eftersom vi bara kräver att man gör en översyn för att försöka efterhöra rimliga vägar att komma till rätta med problemet. Vi är ju överens om att vi skall garantera en så god rättssäkerhet som möjligt för patienterna.
Fru talman! Bara helt kort: Det som sägs i reservationen om att vi skall följa upp konsekvenserna av patientjournallagen har jag hittills inte kommenterat. Det beror på att det för mig och utskottsmajoriteten är en självklarhet att lagstiftningen i det här landet skall följas upp av de myndigheter som är satta att sköta det. Då behöver vi naturligtvis inte i varje enskilt fall fatta särskilda beslut i riksdagen för att en uppföljning skall komma till stånd.

Fru talman! I Kalmar län är läkartätheten den näst lägsta i landet. De läkare vi har behövs i vården, inte vid skrivbordet. Därför har Agne Hansson och jag, båda tidigare landstingsledamöter, motionerat om den översyn av patientjournallagen som behandlas i socialutskottets betänkande nr 26. Men det här är naturligtvis, vilket också har framgått av den tidigare förda debatten, en fråga som gäller hela landet. Min partikollega Ingrid Ronne-Björkqvist har tidigare beskrivit några konsekvenser av den nya lagen, konsekvenser som man inte kunde förutse. Det har uppstått problem med den stora tidsåtgången, men det synes mig, liksom Rosa Östh, vara ännu allvarligare att journalen numera ofta inte är där patienten är. Från folkpartiets sida har vi i många år krävt kontinuitet i vården, dvs. det vi kallat husläkare. Även om förhållandena på många håll utvecklats i den riktningen vet vi att patienten, särskilt inom akutvården, fortfarande får möta många olika läkare. Därför är det utomordentligt viktigt att journalen kan ge en viss kontinuitet och att den inte ligger ute för signering om patienten kommer in på nytt. Särskilt bland äldre människor är det inte ovanligt att patienten skickas hem, inte klarar sig hemma och kommer in akut igen efter ett par dagar. Det kan bli svåra missförstånd om journalen då inte finns till hands. Om alla hade ADB-baserad journalföring kunde journalen tas fram så snart den är inmatad. Men sådana system finns inte ännu, utom på några få ställen, och frågan är också i vilken utsträckning de kommer att införas. Detta är en känslig integritetsfråga, som dock hör hemma i annat sammanhang. Patientens trygghet i vården måste bevakas på alla sätt. Läkarna har alltid haft ett journalansvar. Detta tycker vi inte har förstärkts genom den nya lagen. I stället har det skapats problem kring det som utgör den viktigaste kunskapskällan om patienten, nämligen journalen. Jag yrkar därför bifall till reservation 1 och de synpunkter i denna fråga som framförs där. Vidare yrkar jag bifall till reservation 2 även om mina partikolleger i utskottet har accepterat utskottets skrivning. Också här tycker jag att kontinuiteten i vården bör vara skäl nog för att journalerna skall bevaras under mer än tre år, som lagen nu säger. Undantag kan göras, som tidigare talare har påpekat, men vem kan med bestämdhet säga att t.ex. skadeståndsoch ansvarskrav blir klarlagda inom tre år? Även om tre år skall betraktas som en minimigräns, brukar den tiden ofta bli en maximigräns. Visst drar varje extra år med sig stora journalmängder, men med dagens möjligheter till mikrofilmning eller databehandling är detta inget skäl för att inte bevara dessa så väsentliga uppgifter om en människas liv i minst tio år.

Fru talman! Det är nu andra gången under detta riksmöte som riksdagen skall ta ställning till frågan om stödet till organisationstidskrifter. Det har behandlats tidigare med anledning av ett betänkande från konstitutionsutskottet, och i dag gäller det kulturutskottets betänkande. Självfallet hade det varit bättre och mera naturligt om de två betänkandena hade kunnat behandlas samtidigt. Konstitutionsutskottets betänkande innebar att socialdemokraterna avskaffade den form av stöd till organisationstidskrifter som den borgerliga regeringen införde under min tid som utbildningsminister. Vi kunde för vår del tänka oss att reducera det här stödet så att det inte längre omfattade i princip alla organisationstidskrifter. Vi tyckte att de som hade fackliga och ekonomiska organisationer som huvudmän skulle kunna klara sig utan det statliga stöd de haft. Men för de rent ideella tidskrifterna är det ett dråpslag att det här bidraget helt avskaffas. Hur många tidskrifter rör det sig då om? Totalt har 470 tidskrifter haft del av organisationstidskriftsstödet. Om man begränsar sig till den sektor som är rent ideell, så rör det sig om 168 tidskrifter, som tillsammans har haft ungefär 12,7 milj.kr. i bidrag.

Vi har alltså föreslagit att ett oförändrat stöd skulle utgå till dessa rent ideella tidskrifter. Det skulle då röra sig om ungefär 13 milj.kr. Jag ber att få yrka bifall till den reservation som folkpartiet och centern har avgivit i kulturutskottet på denna punkt. När nu detta ärende för andra gången behandlas i kammaren, hänvisar socialdemokraterna till att det skall finnas utrymme för vissa organisationstidskrifter inom ramen för kulturtidskriftsstödet. Kulturministern har föreslagit en uppräkning av detta från 10 till 17 milj.kr. Men det framgår inte hur stor del av denna ökning som skall gå till de kulturtidskrifter som traditionellt har haft detta stöd och hur mycket som skall gå till organisationstidskrifterna. Jag skulle gärna vilja fråga utskottsmajoritetens talesman hur hon ser på detta. Vad finns det för utrymme för organisationstidskrifter? Hur mycket av ökningen kan beräknas komma dem till del? Lika intressant är frågan: Vilka organisationstidskrifter är det som skall få del av detta? Vilka av de 168 tidskrifterna kan alltså nu komma i fråga? Avskaffandet av det här stödet är problematiskt på många sätt. Jag vet knappast något annat ärende på senare år som har föranlett att jag fått så många protestskrivelser. Mängder av organisationer har hört av sig, framför allt de ideella folkrörelserna och kyrkorna. De har bl.a. påpekat att det här stödet avskaffas på ett sådant sätt att de inte har möjlighet att kompensera sig under det första året. Prenumerationsavgifterna för tidskrifterna fastställs normalt i början av hösten för det därpå följande året. Detta skedde alltså hösten 1985. Meddelandet om att socialdemokraterna avsåg att avskaffa detta stöd kom i januari 1986, och man har alltså ingen möjlighet att kompensera sig för det uteblivna stödet under 1986. De flesta av dessa tidskrifter har dessutom mycket begränsade intäkter från annonser. Kulturministern använder nu de pengar han här sparar in för att ge ett större stöd till de socialdemokratiska landsortstidningarna. Jag skulle då vilja fråga utskottsmajoritetens talesman: Har de ideella organisationerna större möjligheter att kompensera sig för det uteblivna stödet än de socialdemokratiska landsortstidningarna har? Jag har i dag förfrågat mig hos statens kulturråd om hur många organisationstidskrifter det är som har ansökt om bidrag ur den pott som nu står till förfogande. Det rör sig om mer än 175 organisationstidskrifter, som nu har lagt ned betydande tid och möda på att utforma ansökningshandlingar avseende ett stöd som på sin höjd kan omfatta några miljoner kronor. Jag skulle vilja fråga utskottets talesman: Är det riktigt juste att inge alla dessa organisationstidskrifter förhoppningar om att de nu skall kunna få bidrag från kulturtidskriftsstödet, i stället för det uteblivna organisationstidskriftsstödet? Hur tror Maja Bäckström reaktionen blir från de här tidskrifterna, när 175 st har sökt bidrag och en handfull får bidrag. Jag skulle naturligtvis kunna räkna upp vilka tidskrifter det rör sig om. Det är tidskrifter som står både Maja Bäckström och mig nära, sådana som hör hemma i de politiska organisationerna, kyrkorna, handikapprörelsen, ja, i hela den ideella sektorn. De drabbas nu av denna förändring. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att socialdemokraterna här har kommit med ett alldeles osedvanligt okänsligt besparingsförslag. Folkrörelserna har det inte lätt i socialdemokraternas Sverige.

Fru talman! Föreliggande betänkande behandlar bl.a. filmstödet och stödet till statens biografbyrå. Filmstödet omfattar ca 36 milj.kr. och kanaliseras via filminstitutet. Statens biografbyrå kostar ungefär 6 miljoner, varav drygt 1,2 miljoner gäller s.k. fraktstöd för film, avsett att underlätta för små biografer att hålla en hygglig repertoar. Det är på den sista punkten vi moderater har ett avslagsyrkande. En tredjedel av alla filmer blir av biografbyrån ”kvalitetsförklarade”, dvs. berättigade till fraktstöd. Frakten kan variera från några tior till några hundra kronor och utgår till ca 800 biografer, dvs. egentligen inte till biografer utan till filmvisningsanordnare — också bygdegårdar, Folkets hus-föreningar m.fl. Pengarna räcker till ca 1 500 kr. vardera per år i genomsnitt, dvs. vi bjuder på en filmbiljett i veckan. Man kan fråga sig vad det är för plotter vi håller på med. Vi har från moderat håll tidigare avstyrkt detta förslag. Ju mer vi hör om dess konstruktion och verkningar, desto mer omotiverat förefaller det. Ursprungligen var det selektivt, ett sorts glesbygdsstöd, nu är det generellt. Det är en liten bäck bland alla de bäckar små som blir till stora floder åt t.ex. Folkets hus-rörelsen, vars Biokontrast dessutom — ofta kommunalt subventionerat — utgör det största hotet mot små enskilda biografägare, dem som utskottets majoritet säger sig slå vakt om. Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Fru talman! Det råder inga delade meningar om värdet av god litteratur. Att uppskatta sådan är en fråga om fostran och utbildning — från godnattsagor via äventyrsskildringar och tonårsromantik mot den riktiga vuxenlitteraturen. För att hjälpa barn och ungdom fram till god litteratur måste man pröva olika vägar. Förskolan och skolan har jämte föräldrarna ett stort ansvar, och de åtgärder som förra året och i år beslutats i riksdagen för att stärka litteraturens ställning i skolan kommer säkert att visa sig värdefulla. En ytterligare hjälp vore en lärarutbildning, som ger de blivande lärarna tillräckliga kunskaper i litteratur. Men det är en parentes som ligger utanför detta utskottsbetänkande. Betänkandet behandlar däremot ”En bok för alla” för barn och ungdom. Den kan ha sin betydelse som ett komplement till andra åtgärder. Vi moderater yrkar bifall till anslaget för ”En bok för alla” för barn och ungdom. När det gäller ”En bok för alla” för vuxna förhåller det sig annorlunda. Litteraturstödet uppgår till totalt 36 milj.kr., vartill kommer kreditgarantier till bokförlag, stöd till fackbokhandeln och till annan bokhandel m.m. Allt detta bidrar till att förhoppningsvis stödja god litteratur. ”En bok för alla” för vuxna och barn subventioneras med totalt 5,9 miljoner Av detta yrkar vi avslag på 3 miljoner som gäller ”En bok för alla” för vuxna. Vi har flera år i rad föreslagit att stödet till ”En bok för alla” för vuxna skulle slopas. Det är en stödform som hämmar sund konkurrens. Det finns numera ett rikligt utbud av god litteratur i billiga upplagor som förtjänar att bli köpt. Den pedagogiska och läsfrämjande effekten av ”En bok för alla” för vuxna är betydligt överdriven. Subventionerna kommer kanske inte ens främst de människor till godo som är mest läsovana. Välutbildade, litterärt medvetna ungå människor drar också nytta av den statliga subventionen, och det var egentligen inte meningen. Subventionen gäller läsfrämjande åtgärder. Jag vill härmed yrka bifall till reservation 4 i föreliggande betänkande. Fru talman! Jag ber att få återkomma under nästa ärende och yrka bifall till en reservation till det betänkandet.
Fru talman! Slopandet av bidragen till organisationstidskrifter slår hårt, eftersom det drabbar både de tidskrifter som kan klara sig utan stöd och många som verkligen behöver stödet genom det statliga bidraget. Det gäller religiösa, politiska och miljöfrämjande organisationer, idrottsföreningar och många andra. Även om man kan anföra motivet att bidragen till organisationerna förstärks på visst annat sätt, är det utomordentligt svårt för organisationerna att ens vid den egna prioriteringen kunna fortsätta med utgivningen av en tidskrift som är värdefull. Den får kanske stryka på foten för andra kostnader man har för att hålla i gång verksamheten. Det skulle vara synnerligen trist om vi skulle utarma den flora av värdefulla tidskrifter som betyder mycket ur kulturell och annan synpunkt, icke minst för ungdom men även för människor i allmänhet.

Vi kan inte i kammaren precisera vilka tidskrifter som i fortsättningen skall komma att få del av stödet över kulturtidskriftsanslaget — det skall kulturrådet göra — men det är ändå angeläget att vi anger inriktningen och också ställer resurser till förfogande. De sju milj.kr. som är en förstärkning på detta konto räcker enligt vår mening inte till för att kompensera de många som måste ha stöd utöver detta anslag. Vi framhåller i reservation 5, som gäller anslag till barnoch ungdomsorganisationernas läsfrämjande åtgärder, att det är angeläget att hjälpa organisationerna att på bästa möjliga sätt stimulera läsintresset genom läsfrämjande åtgärder bland barn och ungdom. Vi anser att man bör anvisa ett belopp av 400 000 kr. till barnoch ungdomsorganisationernas verksamhet. Sedan vill jag bara säga några ord beträffande ”En bok för alla”. Gunnel Liljegren har här sagt att den utgivningen är intressant bara för barn och ungdomar och inte för äldre. Jag har en annan uppfattning — jag tycker att det är angeläget att vi kan berika bokfloran med böcker av den kvaliteten också för den äldre läsekretsen. Med det här, fru talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2, 3, 5 och 7.

Fru talman! I det betänkande från kulturutskottet som vi nu behandlar tas anslag till film och kulturtidskrifter m.m. upp. Utskottet tillstyrker regeringens förslag beträffande samtliga anslag som behandlas i detta betänkande. Beträffande fraktstödet för film föreslår utskottet att riksdagen skall ge regeringen till känna vissa synpunkter på behovet av en översyn. Vidare ger utskottet sina synpunkter till känna beträffande dispositionen av stödet till kulturtidskrifter. Reservationer har lämnats av företrädare för moderata samlingspartiet beträffande fraktstödet för film och Litteraturfrämjandets utgivning av vuxenböcker. Folkpartiets och centerpartiets ledamöter har i en gemensam reservation föreslagit ett ökat stöd till kulturtidskrifter. Centerpartiets ledamöter har reserverat sig beträffande litteraturstödet. Det skall nämnas att utskottets ställningstagande innebär att flertalet motionsförslag avstyrks. Låt mig anföra något om stödet till kulturtidskrifter. I budgetpropositionen föreslås en viktig förändring av stödet till tidskrifter av olika slag nämligen att organisationstidskriftsstödet dras in och att stödet till kulturtidskrifter höjs med 7 milj.kr. till 17,5 milj.kr. Det skall finnas utrymme för att ge stöd även till vissa organisationstidskrifter. Riksdagen har på förslag av konstitutionsutskottet godkänt regeringens förslag. Det statliga tidskriftsstödet infördes år 1966, och då avsattes 200 000 kr.År 1976 tillsattes en utredning för att se över kulturtidskrifternas situation och stödets utformning. Vi vet att kulturtidskrifterna befinner sig i en svår ekonomisk situation, och detta framhålls även mycket klart i kulturrådets rapport. Anslaget har räknats upp i nominella termer, men de årliga uppräkningarna har inte motsvarat inflationen, utan man får konstatera att anslaget successivt har urholkats. Förslaget i årets budgetproposition innebär att anslaget återförs till ett värde som något överstiger 1977/78 års nivå. Det kan finnas anledning att se på vad som menas med kulturtidskrift.

Vid inrättandet av stödet framhölls också att tidskrifter kan komma att läggas ned när de fyllt sitt syfte. Som jag tidigare nämnt har det väckts ett antal motioner med anledning av förslaget i budgetpropositionen. I dessa pekas på att vissa speciella organisationstidskrifter kommer i en besvärlig situation om de inte längre får statligt stöd. Utskottet är medvetet om de problem som indragningen av organisationstidskriftsstödet för med sig. I propositionen uttalas att höjningen av kulturtidskriftsstödet har tillkommit för att bereda plats även för vissa organisationstidskrifter. Det finns alltså möjlighet för organisationstidskrifter att söka bidrag från kulturtidskriftsstödet. Folkpartiet och centern föreslår i sin reservation att kulturtidskriftsstödet skall höjas med 17 milj.kr. I det budgetläge som råder anser vi i utskottets majoritet att vi inte kan gå utöver regeringens förslag. Som svar på en av de frågor som herr Wikström ställde, skulle jag vilja säga att kulturrådet i sin framtida bedömning naturligtvis har att ta hänsyn till syftet med kulturtidsskriftstödet — som jag tidigare i mitt anförande citerade ur förordningen. Utskottet understryker de krav som ställs i förordningen men inser naturligtvis att flera organisationstidskrifter otvivelaktigt uppfyller dessa Prot. 1985/86:157 = krav. Det blir därför en grannlaga uppgift för kulturrådet att bedöma vilka 30 maj 1986 organisationstidskrifter som skall bli berättigade till stöd. Oxen nb + Vivillfrån utskottets sida understryka att stödet till de fria kulturtidskrifterna genom anslagshöjningen kommer att förbättras. Därför anser vi att hittillsvarande riktlinjer för stödet skall gälla även i fortsättningen. Utskottet anser att höjningen av stödet till kulturtidskrifterna i första hand är en kulturpolitisk satsning och avsett att stödja dessa tidskrifter i den svåra situation som de faktiskt befinner sig i. Låt mig nu övergå till att något beröra fraktstödet. Det är en viktig filmpolitisk uppgift att på olika sätt verka för att de kvalitetsfilmer som finns tillgängliga i vårt land verkligen når sin publik även utanför de större städerna. De moderata ledamöterna i utskottet menar att det utgående fraktstödet för film inte torde påverka programvalet. Gunnel Liljegren talade om plotter. Man kan ju naturligtvis tycka att stödet är så litet att det därför vore mindre viktigt. Men alltför många biografer lever i dag med så små marginaler att även detta ”lilla” stöd påverkar deras möjlighet att överleva. Det gäller biografer inrymda i och skötta av Folkets hus, Våra gårdar m.fl. rörelseanknutna organisationer och — icke att förglömma — privatpersoner, ofta entusiaster, som fortsätter driva biografrörelse trots svårigheterna. Vi kan vara ganska säkra på, att utan de nämndas insatser skulle biografverksamheten på många platser dö ut. Från flera håll ses fraktstödet som en värdefull reform, och det menar jag att vi faktiskt skall ta fasta på. Jag vill avslutningsvis säga några ord om litteraturstödet. När det gäller lässtimulerande åtgärder förtjänar det att nämnas att det de senaste åren gjorts en rad insatser för att stimulera barn och ungdomar att läsa. Låt mig nämna att statligt stöd utgår till utgivningen av en klassikerserie, som i första hand är avsedd för skolorna. För distribution av den barnbokskatalog som utges av bokbranschen har anslagits 1 milj.kr. Katalogen skall nå alla hushåll med barn mellan 3 och 13 år. Litteraturfrämjandet skall enligt avtal med staten varje budgetår använda minst 400 000 kr. för läsfrämjande åtgärder bland barn och ungdomar. I utgivningen av ”En bok för alla” ingår också barnoch ungdomsböcker. Detta är viktigt. Under anslaget Bidrag till folkbibliotek finns en särskild post för verksamhetsutveckling. Från detta anslag kan biblioteken söka medel för läsfrämjande åtgärder. Nämnas kan också att länsbiblioteket i Kristianstad och Malmö gemensamt bedriver viss försöksverksamhet. Med tanke på centerns reservation kan det också nämnas att ”En bok för alla” har haft och kommer att fortsätta att ha stor del i framväxten av en bred läsfrämjande verksamhet i folkrörelseorganisationer, i skolan och inte minst på arbetsplatserna. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet i sin helhet och avslag på samtliga reservationer som är fogade till detta betänkande.

Fru talman! Jag ställde tre frågor till Maja Bäckström. Den första var: Har de ideella organisationerna större möjligheter än de socialdemokratiska landsortstidningarna att klara så här stora och snabba kostnadsökningar? Den andra var: Hur stor del av de sju miljoner, som nu kulturtidskriftsstödet ökar med, skall gå till kulturtidskrifterna och hur stor del till organisationstidskrifterna? Möjligen kunde jag få något slags svar av Maja Bäckström på den punkten. Jag tolkar henne så att hon menar att merparten skall gå till kulturtidskrifterna — de gamla bestämmelserna gäller, och de är i stort behov av uppräkning. Jag tycker att det är viktigt. Det är välbehövligt. Jag frågade för det tredje hur många av de 175 ansökningarna från organisationstidskrifter som kan komma att bifallas. Jag skulle gärna vilja upprepa den frågan. Om inte Maja Bäckström är beredd att svara, gör säkert kulturministern det. Jag har förståelse för att man kan behöva spara, men jag tycker att man på den här punkten har gjort en väldigt olycklig besparing, framför allt därför att man inte har skilt mellan de tidskrifter som har ekonomiskt starka huvudmän och de som har ideella organisationer, som är ekonomiskt svaga, som huvudmän. Det är dessutom en svaghet att när man gör denna besparing, draperar man den bakom ett slags ökning av kulturskriftsstödet, och så inger man 175 tidskrifter känslan att om de bara går till kulturrådet så får de nog kompensation för det uteblivna stödet till organisationstidskrifter. Det är rent vilseledande. Jag tycker att hela den manövern har en misstänkt likhet med det tvättfat i vilket Pilatus en gång tvådde sina händer.
Fru talman! Filminstitutet förvaltar 36 miljoner i olika sorters filmstöd. Mot detta kan ställas fraktstödet, motsvarande en biobiljett i veckan för de små filmvisningsanordnarna. Ingen biograf står och faller med detta stöd. Att stödet inte är så helt lyckligt utformat framgår ju också av att majoritetspartiet förordar en översyn. Det skulle inte förvåna mig om vi så småningom blev överens om att fraktstödet är en mindre lyckad stödform. Vad beträffar stödet till vuxenlitteraturen vill jag peka på att Maja Bäckström och det parti hon företräder tydligen har lika litet tilltro till biopublikens förmåga att efterfråga god film som till vuxna människors förmåga att köpa ”rätt” böcker.